Mot den bakgrunden har det i vår för mig varit en uppgift att försöka följa hur det gick när det här kom ut i verkligheten. Den observationen har varit förenad med vissa svårigheter, av rätt naturliga skäl. Systemet fungerar på följande sätt. De allra flesta hyreskontrakt är slutna med sex månaders uppsägningstid, och om hyresregleringen skulle avvecklas per den 1 oktober 1972 kunde man alltså vänta sig att det skulle vara omkring den 1 april 1972 som det började hända någonting. Det är den tidpunkt då kontrakten normalt skall sägas upp, och möjligen litet dessförinnan förekommer väl förhandlingar mellan parterna, som ett förled till beslutet om det skall bli uppsägningar eller inte. Trots de uppenbara svårigheterna att hålla sig nära inpå utvecklingen har jag försökt att göra detta. Jag har haft överläggningar med partsorganisationerna, jag har tagit del av uppgifter som jag fått från olika håll om hur det hela utvecklade sig. Jag har också försökt agera så, att om någonting gick tokigt skulle vi få tillfälle att ingripa så fort det någonsin var möjligt för att hindra att olyckan skedde innan det var för sent att besluta något annat. För att följa utvecklingen har jag alltså haft överläggningar med bl.a. partsorganisationerna på hyresmarknaden — dvs. med Fastighetsägareförbundet — men också med en hel rad organisationer på hyresgästsidan. Hyresgästernas riksförbund har ju en affärssektion, och jag har vidare talat med Hyresgästföreningen i Storstockholm, Sveriges hantverksoch industriorganisation, Köpmannaförbundet osv. Den bild som då framträtt är ungefär den, att det egentligen varit först under februari och mars som parterna börjat agera. Då gav man sig ut från fastighetsägarsidan och började kräva höjda hyror, ofta med besked om att ifall hyresgästen inte ville gå med på hyreshöjningarna kunde det bli aktuellt med uppsägning. Omkring den 1 april tycks det sedan ha slutits ett rätt stort antal kontrakt — en betydande del av hyresrörelsen har klarats av i det sammanhanget. Antalet uppsägningar är relativt begränsat än så länge, men förhandlingar pågår i många fall om eventuell förlängning av avtalen. Jag talar därför mot bakgrunden av en pågående hyresrörelse, och jag kan i dag inte fälla några alldeles säkra omdömen om hur det hela håller på att utvecklas. Men några saker kan vi ändå slå fast, först och främst att avvecklingen på det hela taget och på de flesta håll har gått så lugnt som man förutsatte förra året här i riksdagen. Hyresregleringen för lokaler gäller i dag på 16 orter, och de problem vi möter finns, om också inte bara i Stockholm så i varje fall på ett begränsat antal orter. Och där man har problem är dessa inte allmängiltiga. Det gäller i så fall lokaler i vissa attraktiva affärslägen och stadsdelar som är särskilt berörda. Även om helhetsomdömet av utvecklingen alltså inte är alltför dystert har det dock framträtt att det i många fall inte har gått bra. Vi har fått alltför många och bestyrkta exempel på relativt kraftiga hyreshöjningar. I mitt interpellationssvar har jag angivit att hyreshöjningar på 100 procent eller mer förekommer, och jag har också sett delvis bekräftade uppgifter om höjningar på 200 eller 300 procent, någon gång ännu mer. Ibland har dessa höjningar framstått som ganska oförklarliga, och i varje fall har antalet fall av för kraftiga hyreshöjningar varit för många för att regeringen skall kunna underlåta att ingripa. Då kan man fråga varför utvecklingen har blivit denna. Ja, det är väl flera orsaker till det. Först och främst är det givetvis svårt att klara en sådan här avveckling, om man under lång tid har levt med en hyresreglering som har bundit priserna på lokaler. Hur skall man då bära sig åt för att komma fram till en marknadshyra? Och vad är en marknadshyra? Där har en helt naturlig ovisshet inställt sig hos såväl fastighetsägare som hyresgäster. Sedan bör det också sägas att i denna ovisshet har det ibland hänt att fastighetsägaren har haft ett visst övertag vid förhandlingsbordet. Det är sannerligen inte så lätt för den enskilde innehavaren av en tobaksaffär, en blomsterhandel, en mangelbod eller vad det nu kan vara, att förhandla med Hufvudstaden, Diligentia, Skandia eller vad fastighetsägaren kan heta. Det är möjligt att detta har inverkat i de fall där det inte har gått så lyckligt. Det är också tydligt att det inte alltid har varit så som man inte minst från fastighetsägarhåll har förutsatt, nämligen att partsorganisationerna skulle kunna hålla utvecklingen under kontroll och sörja för en lugn och smidig avveckling av hyresregleringen. Från fastighetsägarsidan har det i olika sammanhang utfärdats rekommendationer om att i de fall där kraftiga hyreshöjningar varit ofrånkomliga skulle man ta det lugnt och gå stegvis fram, alltså inte ta ut alltihop redan första året. I viss utsträckning har de rekommendationerna kanske följts, men det har med säkerhet inte skett i full eller tillräcklig utsträckning. Nu tror jag inte att det lönar sig att så att säga gräva i frågor av typen ”Vad var det vi sade?” eller att diskutera vem som hade rätt. Här kan man ha olika värderingar. Men det väsentliga är att vi, som det förutsattes förra året, har haft läget under observans och att vi är beredda att ingripa i samma ögonblick som ett ingripande behöver göras samt att ingreppen blir ungefär så kraftiga som de övergångssvårigheter vi upptäcker kan motivera. Det är också på det sättet vi har försökt handla, och vi kommer nu med största tänkbara snabbhet tillbaka till riksdagen. Det är inte många dagar sedan jag hade de sista överläggningarna med partsorganisationerna i detta ämne, och riksdagen kommer förmodligen redan under april månad att få en proposition på sitt bord, eller i varje fall i så god tid att beslut kan fattas under vårsessionen. De lagförslag som vi kommer att lägga fram är avsedda att tillämpas på hela övergångsproblematiken. Även de hyresgäster som har slutit avtal och nu sitter olyckligt till kommer då att få en chans att åtnjuta det speciella skydd som vi är ute efter att införa. Vad är det då för skydd som vi i det här läget funnit motiverat? Ja, det gäller i princip två saker. För det första vill vi dämpa stöten i de fall då övergången från den gamla hyran under hyresregleringen till marknadshyran blir för abrupt. Därför föreslår vi att hyresnämndena skall få befogenhet att om hyresgästen begär det slå ut hyreshöjningen på en övergångstid, så att man successivt i ganska långsamma steg trappar upp hyran. Övergångstiden skall kunna vara ända upp till fyra år. I de fallen bortfaller hyresregleringens sista verkningar först den första oktober 1976 i stället för den första oktober 1972.

I sådana lägen skall även lokalhyresgästens besittningsskydd kunna fungera. Jag skall inte gå in i någon polemik vare sig på temat ”Vad var det vi sade?” och ”Vem hade rätt?” eller så till vida att jag närmare granskar de argument som anfördes i förra årets debatt.

Om vi klarar den svåra övergången beror väsentligen på om det i huvudsak råder balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler. Om det är en total obalans, går det alltsammans över styr. Råder det någorlunda balans går det hela i stort sett lyckligt, men då är det fortfarande nödvändigt att ha observans på övergångssvårigheter lokalt eller i enstaka fall. Det är det sista som har varit vår uppgift, och det är i det sista hänseendet som vi nu ser att vi måste agera.

Herr talman! Jag har inte lagt upp den här diskussionen från utgångspunkten: ”Vad var det vi sade? ”, men jag anser att man kunde ha förutsett vissa saker. 1967 var jag som motionär ensam om att yrka avslag på en proposition om upphävande av hyresregleringen som regeringen senare tog tillbaka. Jag har haft den uppfattningen att hyran, oavsett om det gäller en lokal eller en bostad, är så väsentlig för människorna och samhället att den inte får släppas hur som helst. Jag har menat att man, i stället för att slopa hyresregleringen, på vissa områden borde ha skärpt den så att den hade fungerat. Jag kan erkänna att jag redan i början av december förra året hade skrivit min interpellation i dagens fråga. Men jag trodde och förutsatte att regeringen i början av årets riksdag skulle framlägga en proposition, eftersom verkningarna av den nuvarande ordningen blivit nästan katastrofala för vissa grupper. Det fanns alltså anledning att mycket snabbt ingripa. 129 förhindra oskäliga hyreshöjningar, mm Det sägs nu att det skall läggas fram förslag om vissa åtgärder och att detta förslag skall gå ut på remiss. Remisser är icke tillförlitliga! Vilka är det som skriver remissvaren? Jo, det är de som sitter i ledningen och som sällan kommer i kontakt med de verkliga problemen. Det är därför vi fått ett snedvridet synsätt; remisserna, som vi tillmäter så stor betydelse, ger inte en spegling av det samhälle vi försöker komma till rätta med. Jag tycker att vi borde bortse från prestige och liknande saker och försöka vidta sådana åtgärder på arbetsmarknaden att vi kommer så nära ett prisstopp som det över huvud taget är möjligt. Därför är jag emot en övergångslösning som ändå bara konserverar alla problem. Det är angeläget att skydda och hjälpa dem som drabbats av denna förändring.

Det finns, om jag inte minns alldeles fel, någon paragraf i handelsbalken som kan utnyttjas i detta sammanhang. Givetvis skall man noga följa utvecklingen. Att jag intresserat mig så mycket för denna fråga beror på att jag dagligdags när jag reser ute bland människorna träffar på problemen. Människorna ringer icke till några myndigheter, utan de tar kontakt med en riksdagsman. Man möter då ganska mörka bilder. Men den enskilde riksdagsmannens möjligheter att ge ett ekonomiskt handtag är begränsade, eftersom antalet behövande är så stort. Jag är litet rädd för de uttalanden som görs, för de är litet mångtydiga. Som statsrådet säger talar man om marknadspris. Vad är det? Vad är skäligt i detta sammanhang? Vi måste ändå försöka lösa problemet. Det är inte några små företag som bär sig åt på detta vis. Jag har här ett förslag till kontrakt samt skrivelser från Fastighets AB Hufvudstaden.

”Givetvis bör lokalhyresgäster ha skydd mot oberättigade krav från hyresvärdarnas sida, men man får inte bortse ifrån att det i fråga om lokalhyresgäster ändå är så att lokalen ingår som ett led i en affärsverksamhet. Man kan därför inte helt anlägga samma sociala aspekter som när det är fråga om bostaden, där ju ett skydd för familjen och hemmet är starkare motiverat.” Detta uttalande visar hur felaktig syn man kan ha på dessa förhållanden. Ett mindre företag är en del av familjen och hemmet. Omöjliggör man för ett sådant företag att till rimlig kostnad hålla sig med lokal, slår man sönder betingelserna för vissa människor att utöva sin verksamhet. Sunda människor vill göra en produktiv insats även om de är 60 år eller har flera år på nacken. Därför behöver hela denna fråga ges en ingående prövning, och jag har en känsla av att även statsrådet Lidbom bör beakta den prövningen. Det gäller inte bara att spänna bågen. Man måste också uppmärksamma att den inte spänns så hårt att pilen slår sönder det man ändå vill skydda. Jag är tacksam för att statsrådet Lidbom har visat en så positiv Nr 57 inställning. Jag hoppas att vi inte skall få en lagstiftning eller en Torsdagen den tillrättaläggning efter schabloner. Vi måste ha någonting som tjänar 13 april 1972 människorna. Paragrafer dödar ofta mera än de hjälper. ARNE RE ORITT Om åtgärder för att
förhindra oskäliga Herr talman! Statsrådet Lidbom sade att han skulle avstå från att gå hyreshöjningar, in i någon diskussion om de olika tekniska lösningarna. Jag har heller 2. M. ingen anledning att provocera fram en sådan diskussion så här dags; jag skulle bara vilja ta upp en sak. Jag nämnde i mitt anförande att vi förra året inom folkpartiet — liksom centern och ett antal socialdemokrater — menat att hyresregleringen borde avskaffas samtidigt för lokaler och för bostäder. Vi motiverade detta bl.a. med att om man inte gjorde på det sättet funnes risk för att husägarna tog ut på lokalerna vad de inte kunde ta ut på bostäderna. Det lär vara svårt att i efterhand bevisa om det är fallet och om det är en orsak till en del av de hyreshöjningar som nu föreslås, men det är svårt att komma ifrån att den risken alltid måste finnas. Där kan man inte heller, tror jag, nöja sig med de erfarenheter man har haft från andra områden; det avgörande är att risken är stor och att den typen av övervältring alltså kommer att bli vanlig när det finns ett efterfrågeövertryck — och det gör det ju huvudsakligen i de tre stora städer som den här diskussionen gäller. Detta är emellertid bara den ena aspekten på problemet. Den andra är att om vi hade följt den rekommendationen, hade vi haft fyra år på oss att se över frågan om hur besittningsskyddet för lokaler skulle ordnas.

Det är enligt min mening inte någon särskilt elegant uppläggning. Det vittnar om att problemet i detta avseende inte är helt genomtänkt eller i varje fall att man inte hade förutsett den utveckling som vi nu alla bevittnar. Den springande punkten blir ändå huruvida det är befogat att ha ett starkare besittningsskydd för lokaler än det som enligt den lag vi antog förra året kommer att gälla, dvs. det indirekta skyddet. Mitt svar på den frågan är ja. Som herr Lundberg, fru Eriksson i Stockholm, herr Bengtsson i Göteborg och andra har utvecklat finns det starka sociala skäl — minst lika starka som för bostäder — att ha ett direkt besittningsskydd också för i varje fall vissa typer av lokaler. Regeringens ståndpunkt i den frågan är, såvitt jag förstår, att man icke behöver ha något starkare besittningsskydd än vad som kommer att föreslås i den proposition som vi skall få nästa år och som alltså innebär ett bara i vissa avseenden modifierat besittningsskydd. Det kvarstår alltså såvitt jag förstår en klart saklig skillnad mellan statsrådet Lidboms uppläggning av det hela och den som förordats av 131 mittenpartierna och flera andra här i kammaren.
Herr talman! Till det sista herr Ullsten yttrade vill jag säga att vi inte bör försöka att läsa ut mer av mina eller regeringens uttalanden än vad vi faktiskt har sagt. Det är riktigt att vi har sagt att det inte finns samma sociala skydd för lokalhyresgästen som för bostadshyresgästen. När det gäller bostadshyresgästens besittningsskydd är de sociala skälen helt dominerande. För lokalhyresgästens del finns det också sociala skäl — och mycket behjärtansvärda sådana skäl — som man bör ta den allra största hänsyn till, men det måste ändå medges att det här är fråga om en affärsverksamhet, och det sätter sin prägel på hela problemkomplexet och ger det en annan natur.

Det är svårt, herr Ullsten, att i ett permanent system införa ett direkt besittningsskydd och knyta an till den bruksvärdeprincip som är den allmänna hyreslagens. När det gäller den allmänna hyreslagen och bostäder är förhållandena ofta rätt likartade mellan olika bostäder, men skiftningarna är oändligt fler, och svårigheterna när det gäller att göra bedömningarna än större när det gäller affärslokaler. Till herr Lundberg skulle jag vilja säga några få ord. För det första tror jag inte att det ligger någon mångtydighet i vår ståndpunkt. Den innebär helt kort att i princip står det beslut fast som riksdagen förra året fattade om avveckling av hyresreglering på lokaler. Men för det andra måste vi ta hänsyn till de övergångssvårigheter som vi upptäckte när vi börjat följa utvecklingen noga. Det gör vi på två sätt: dels dämpar vi stöten i övergången från en reglerad till en fri hyresmarknad och genomför övergångsbestämmelser, dels går vi in med lagstiftning och försöker återställa balansen när vi upptäckt en viss brist i styrkeförhållandet mellan hyresgäst och fastighetsägare. Det viktiga när det gäller övergångsarrangemangen är att vi har kunnat vara ute i så god tid, att det inte händer något elände ens i några fall per den 1 oktober 1972. Vi är nu hyggligt säkerställda mot detta, om riksdagen kan lagstifta i vår. Vår tanke är nämligen att vi skall ta en lagstiftning, som blir tillämplig på alla avtal mellan hyresgäst och hyresvärd beträffande affärslokaler. De avtal som träffats i vår skall också kunna underkastas en omprövning och justeras övergångsvis så att man får en upptrappning.
Herr talman! Jag vill tacka för statsrådet Lidboms deklaration men skulle vilja säga några ord till herr Ullsten. När han talar om att man borde ta bort hela hyresregleringen och att detta skulle ha gjorts tidigare, delar jag alls inte hans uppfattning. Principiellt och praktiskt tror jag att det skulle ha varit en ännu större olycka än den vi nu har. Man talade om en elegant uppläggning. Jag har inte strävat efter någon elegant uppläggning, herr Ullsten. Jag har strävat efter att försöka åstadkomma möjligheter för människor med ekonomiskt begränsade inkomster att kunna få en bostad till ett överkomligt pris. Man kan inte tala om affärsverksamhet i vanlig bemärkelse för de små hantverkare som vi har.

Vi har både i städerna och andra tätorter små hantverkare, som vi har anledning att slå vakt om. De har inte förmåga att påtaga sig dessa ökade kostnader. Därför hoppas jag verkligen att man inte skall stå fast vid det fattade beslutet, utan söka finna vägar ut ur den situation vi befinner oss i på hyresmarknaden både när det gäller bostäder och lokaler. Lokalfrågan måste lösas. Jag förutsätter att statsrådet finner formen för att kunna komma ur det här eländet. Man löser inte ekonomiska eller andra frågor genom att dela upp bördan på fyra år. Under den tiden hinner många svikta under bördorna. Det måste vi ändå försöka undvika. Herr talman! Jag är tacksam för den här diskussionen. Jag förutsätter att åtgärderna vidtas med sådan snabbhet att vi omkring den 1 maj kan ge ett lugnande besked åt alla hyresgäster i fråga om lokaler. Samtidigt bör det bli en tankeställare till alla de människor som vill utnyttja ett nödläge för små lokalinnehavare. Att sko sig på ett sätt som inte bara är oskäligt utan gränsar till ocker bör inte vara tillåtet i ett modernt och humant samhälle med sinne för lag och rätt.
Herr talman! Herr Lundberg missförstod mig i ett avseende rätt och förstod mig i ett annat avseende fel. Det är riktigt att jag tycker att man borde ha åstadkommit en marknadsanpassning av hyror över huvud taget långt tidigare än vad vi nu kommer att göra. Men vad den här debatten gäller är den situation vi hade att ta itu med förra året, då regeringens förslag till förlängning av hyresregleringslagen kom. Då ansåg vi för vår del att lagen skulle förlängas under de fyra år förslaget gällde, fram till 1975, och sedan borde den helt försvinna. När det gäller lokalerna menade vi att man inte först borde avskaffa hyresregleringen för dessa och sedan för bostäderna i en och samma fastighet. Då löper man nämligen risken att lokalhyresgästen får ta över en del av de hyreskostnader som borde varit utspridda över samtliga hyresgäster. Det kan ge precis de många nackdelar som visats här. Beträffande det statsrådet Lidbom sade är det självklart att jag också inser att det finns skillnader i sociala hänsyn mellan bostäder och lokaler. Men vi är uppenbarligen ense om att det finns vissa sociala hänsyn att ta också när det gäller lokaler. Jag kan inte se att det skulle finnas någon teknisk svårighet att lösa besittningsskyddsfrågan på samma sätt för de här två kategorierna. Går det att ha ett långtgående direkt besittningsskydd för bostäder och ändå ha denna typ av bruksvärdering av hyrorna för bostäder, bör det rimligen tekniskt vara möjligt att ordna det också för lokaler. Det var den saken som vi menade att man borde utreda. Det är möjligt att man då kommer fram till att för vissa typer av lokaler kan det vara omotiverat att ha ett sådant starkare besittningsskydd, men för andra skulle det uppenbarligen vara motiverat. Men, som sagt, på den punkten kvarstår fortfarande en oenighet.
Herr talman! Låt mig bara till sist instämma, eller nära instämma, med herr Lundberg. Jag hoppas det skall bli möjligt att lugna lokalhyresgästerna. Enda skillnaden mellan herr Lundberg och mig på den punkten är att han vill knyta detta lugnande till den 1 maj eller när riksdagsbeslutet kan komma. Jag hoppas att redan det besked regeringen har gett genom mig i dag och den diskussion vi haft här har synnerligen lugnande effekter. Det skall ha en lugnande effekt på de lokalhyresgäster som kanske känt sig pressade att skriva på en höjd hyra som de inte riktigt orkar med. Blir det en abrupt hyresstegring, kommer ni att få undsättning och hjälp med detta, så effekten blir inte den ni hade trott den 1 oktober 1972. Det skall vara lugnande också i den meningen att de fastighetsägare som ännu inte slutit avtal med sina lokalhyresgäster något håller igen och besinnar att man får ta det litet nätt här, annars finns det ett skydd som träder in på hyresgästens sida.

Herr talman! Herr Henrikson har frågat justitieministern om han är beredd att medverka till att lagregler införs som medför förbud mot indexreglerade hyror för bostadslägenheter och lokaler. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Vid förhyrning av lägenhet som inte omfattas av hyresregleringen bestäms hyran och övriga villkor i princip fritt genom överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen. Det förekommer att därvid avtalas klausuler som mer eller mindre ger hyresvärden fria händer att höja hyran med hänsyn till ökade fastighetsomkostnader, förändringar i allmänna hyresläget etc. Vidare händer det att hyresbeloppet knyts till en viss index. Villkor av dessa slag kan — särskilt om lägenhetens värde sjunker genom bristande underhåll, bostadsmiljöns försämring eller av annan anledning — medföra att en hyra som från början framstått som skälig genom successiva höjningar kommer att överstiga lägenhetens bruksvärde. På bristorter finns en begränsad möjlighet för bostadshyresgäst att komma ifrån en sådan klausul i början av hyrestiden genom att begära prövning av förstagångshyra. Villkoret kan också tänkas bli jämkat eller lämnat utan avseende av domstol därför att det anses strida mot god sed i hyresförhållanden eller annars vara otillbörligt. För att råda bot på bl.a. den olägenhet som jag nyss har pekat på har i en promemoria som nyligen sänts ut på remiss från justitiedepartementet föreslagits att bostadshyresgäst skall få rätt att med bibehållet besittningsskydd säga upp hyresavtal för villkorsändring. Han kan därefter vända sig till hyresnämnden och begära att nämnden fastställer villkoren för den fortsatta förhyrningen, dvs. bestämmer bruksvärdeshyra. Under arbetet med promemorian har samråd skett med hyresmarknadens partsorganisationer. Vad som därvid har framkommit tyder på att man med den föreslagna ändringen skall komma till rätta med de olägenheter som hittills följt av indexklausuler och liknande. När remissyttrandena över promemorian har kommit in, får ytterligare övervägas om de åtgärder som sålunda föreslagits är tillräckliga. Som jag nyss nämnde i mitt svar till herr Lundberg m.fl. kommer förslag till motsvarande ändring i fråga om lokalhyresgäster att utarbetas inom justitiedepartementet och sändas ut på remiss i så god tid att riksdagen skall kunna ta ställning till de båda förslagen samtidigt.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation. Den 1 januari 1969 avvecklades hyresregleringen för alla fastigheter uppförda efter detta datum. Den 1 oktober 1972 upphör regleringen på samtliga orter i landet för de fastigheter, som är byggda efter den 1 januari 1958. Samtidigt sker en total avveckling av hyresregleringen på flera orter i landet, bl.a. — för att nämna några orter i mitt eget län — Motala, Finspång och Söderköping. Skälet till min interpellation var att jag erhållit kännedom om att vissa privata fastighetsägare inför kommande avveckling av hyresregleringen helt eller delvis börjat införa s.k. indexklausuler i hyresavtalen. Därigenom tillförsäkras de en automatisk höjning av hyrorna därest priserna på konsumtionsvaror stiger, alltså på grund av kostnadsökningar som inte har något samband med fastigheternas kapitaleller driftkostnader. Utan att här diskutera något enskilt fall, herr talman, finns exempel på hyresavtal där man angivit en fixerad bashyra som skall gälla från den tidpunkt hyresregleringen upphör, i åtskilliga fall alltså från den 1 oktober 1972. Låt oss anta att bashyran är satt till 6 500 kronor och att index angetts, som i ett avtal som jag själv har tagit del av, till siffran 217, alltså ett ej aktuellt indextal, vilket i det här avtalet inte fanns angivet. Vi kan vidare anta att levnadskostnadsindex den 1 oktober i år är omkring 275. Då har hyran stigit från i avtalet angivna 6 500 kronor till 8 240 kronor. Eftersom aktuellt index inte angivits i hyresavtalet, är hyresgästen helt ovetande om de verkningar som ifrågavarande kontraktskonstruktion kan få. Jag finner ett förfarande av angivet slag oerhört stötande. Som jag angivit i interpellationen kan man begära prövning i hyresnämnd med åberopande av hyreslagens 54 och 55 §§. Såvitt jag förstår förefinns en begränsning, nämligen att hyresavtalen i oktober 1972 inte får vara mer än ett år gamla. Många avtal torde emellertid vara av äldre datum. Avsikten med hyresspärrarna i hyreslagen är självfallet för det första att besittningsskyddet inte skall kunna göras illusoriskt och för det andra att hyran inte får överstiga bruksvärdet, Skulle man godta indexklausuler, kommer man ofelbart i konflikt med båda dessa spärrar. Jag finner det därför angeläget att åtgärder vidtas som stoppar den enligt min mening något oblyga hantering som det här är fråga om.

På bristorter finns en begränsad möjlighet för bostadshyresgäst att komma ifrån en sådan klausul i början av hyrestiden”. I slutet på sitt interpellationssvar hänvisar statsrådet Lidbom till den promemoria som utarbetats inom justitiedepartementet. Jag har tagit del av denna promemoria, som nu är ute på remiss. Jag är inte övertygad om att de förslag som där förs fram kommer att lösa dessa frågor.

Som jag framhållit i min interpellation kan förekommande indexklausuler vara konstruerade på olika sätt, men de torde i många fall anknyta till levnadskostnadsindex. Ofta är de svåra att bedöma för den enskilde hyresgästen vilket, som jag redan sagt, måste betraktas som allvarligt. Till detta kommer att reglerna om hyressättning enligt bruksvärdesprincipen sätts ur spel. Genom de negativa konsekvenser av ekonomisk natur som åsamkas hyresgästen blir besittningsskyddet i hög grad illusoriskt. Till detta kan läggas att ett åberopande av levnadskostnadsindex som krav för hyreshöjningar saknar, som jag uttrycker det i interpellationen, saklig grund. Nu svarar inte statsrådet direkt på min fråga. Den är ju formulerad så att jag ifrågasätter statsrådets medverkan för att införa ett förbud mot indexreglerade hyror för bostadslägenheter och lokaler i den mening som jag diskuterar i interpellationen, alltså hyror baserade på levnadskostnadsindex. Jag noterar naturligtvis vad statsrådet säger i slutet av interpellationssvaret, nämligen att man får ytterligare pröva huruvida de åtgärder som är föreslagna i den nämnda promemorian från justitiedepartementet är tillräckliga. Jag läser in i den formuleringen att statsrådet kommer att ytterligare överväga åtgärder för att täppa möjligheterna för sådana här företeelser inom hyresområdet. Jag tackar ännu en gång för svaret.
Herr talman! Jag är väl medveten om nackdelarna av indexreglerad hyra i bostadshyreskontrakt. Herr Henrikson har alldeles rätt i att det finns ganska starka betänkligheter över huvud taget mot att använda ett indexsystem i hyreskontrakten. Det är lätt att konstruera situationer där dessa indexklausuler får effekter som inte är särskilt gynnsamma ur hyresgästsynpunkt och inte socialt önskvärda. Indexklausulen garanterar i regel följsamhet till konsumentprisindex, men det finns ingenting som säger att hyrorna skall utvecklas i takt med konsumentprisindex. Om index garanterar att hyran nominellt successivt stiger, så kan samtidigt i realiteten utvecklingen vara sådan att hyran borde ha sjunkit därför att lägenheten försämras. Genom indexklausulen tas hänsyn till hyresvärdens intresse i det exemplet men inte till hyresgästens. Trots det är jag inte beredd — i varje fall inte i dag — att ta definitiv ställning och säga att alla indexklausuler skall förbjudas. Det är möjligt, om de konstrueras rätt och lagreglerna i hyreslagstiftningen i övrigt är tillfredsställande, att de kan fylla en nyttig funktion dock inom rätt snäva gränser. De regler som finns för att klara hyresgästens intressen gäller i dag egentligen bara förstagångshyran. Jag tänker på rätten att få villkoren prövade av hyresnämnd, när lägenheten första gången uthyrs. Det gäller inte överallt men på viktiga orter. I ett sådant sammanhang kan hyresnämnden underkänna en indexklausul och därmed hjälpa hyresgästen. Förslaget i departementspromemorian som herr Henrikson berörde innefattar att hyresgästen, när förstagångshyran är avklarad, skall ha rätt att när han så vill säga upp hyresavtalet för att få hyran prövad. I ett sådant sammanhang kan hyresnämnden gå in på indexklausulen och jämka den eller dess effekter. Jag tror att man med olika regler av det slaget i huvudsak kan lösa problemet, men om det räcker får vi se, när remissbehandlingen av departementspromemorian är klar. Till sist bara en sak. Det exempel som herr Henrikson åberopade kan jag inte kontrollera, men hyran på 6 500 kronor och ett indextal som hänför sig till en tid som ligger långt före den dag man skrivit avtalet för mina tankar närmast till skoj och bedrägeri, och sådant inte bara bör utan kan naturligtvis alltid beivras. Jag känner inte omständigheterna, så jag vet inte om jag vågar mig på något närmare omdöme, men ett manipulerande med indexklausuler och indextal i syfte att vilseleda hyresgästen finns det i och för sig möjligheter att komma till rätta med redan i dag.
Herr talman! Jag skall självfallet inte pressa statsrådet Lidbom på besked i några detaljer i dag. Den här diskussionen är inte avsedd att tjäna ett sådant syfte. Jag tror att redan den uppmärksamhet som riktats på den här frågan har varit hälsosam, men naturligtvis måste den följas upp av lagregler som kommer att omöjliggöra ett manipulerande, för att nu ta det ord som herr Lidbom använde i sammanhanget. Jag har ett hyresavtal här, som jag kan visa herr Lidbom privat, för att styrka vad jag från talarstolen tidigare har påstått.

Denna företeelse har väckt åtskillig uppmärksamhet och varit föremål för åtskilliga artiklar i tidningarna. Det tror jag att fler än jag har uppmärksammat, och jag tror att det kommer att vara svårt att konstruera ett försvar för sådana här företeelser. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet och jag är helt överens om det angelägna i att klara av dessa problem.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 4 tar utskottet ställning till en lång rad ärenden som rör högre utbildning och forskning, bl.a. ett 20-tal motioner som väckts i anslutning till delar av utbildningshuvudtiteln. Jag skall inte göra något försök att ta upp alla de områden som betänkandet omfattar och än mindre alla de i flertalet fall behjärtansvärda motionsförslag som utskottet avstyrker med skilda motiveringar. Jag skall i huvudsak nöja mig med några kommentarer till ett par punkter där meningarna gått isär inom utskottet. Men först vill jag som en allmän bakgrund göra några allmänna reflexioner. Under hela 1960-talet upplevde vi en mycket kraftig expansion inom den högre utbildningen. Studentantalet ökade hastigt år från år. Helt allmänt var universiteten illa rustade för denna anstormning. Man saknade lärare, lokaler och utrustning. Man hade inte heller någon administrativ eller pedagogisk beredskap för att ta emot så många studenter. Det var således ingen av statsmakterna väl planerad eller väl förberedd expansion. Man har i hög grad fått dra sig fram med provisorier inom praktiskt taget alla områden. Huvudparten av den här stora ökningen kom inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, där man inom en rad ämnen på kort tid fick studentantalet flerdubblat.

Under de första åren av 1970-talet har vi fått uppleva att studenttillströmningen inte bara stagnerat utan t.o.m. gått tillbaka. Antalet nyinskrivna vid filosofisk fakultet låg hösten 1971 ungefär 25 procent lägre än hösten 1970, och denna utveckling har sedan fortsatt. Särskilt kraftig tycks nedgången ha varit för den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, vars totala andel av de studerande redan tidigare varit i sjunkande. Nu är det många som i den allmänna debatten har sett de senaste årens utveckling på detta område som enbart positiv. Man har menat att marknadsmekanismerna har börjat verka även på detta område. De tilltagande svårigheterna för akademikerna att få relevanta jobb har fått många studenter att inse att det är klokare att satsa på något annat än akademisk utbildning, som i värsta fall inte leder till något annat än en omfattande skuldsättning och alltså inte till säkra, välbetalda arbeten, som man tidigare kunde vänta sig. Det ligger naturligtvis en hel del i detta synsätt. Varken ur den enskildes eller ur samhällets synpunkt är det särskilt lyckligt, om universiteten producerar en mängd akademiker, som när de väl är färdiga inte kan finna någon sysselsättning som svarar mot de satsningar samhället gjort och de ambitioner den enskilde haft. Men om man ser det hela i ett litet vidare perspektiv, tror jag dock att man bör vara mera försiktig med sina definitiva slutsatser. Man kan hålla med om att den expansion som vi haft under 1960-talet kom för hastigt och att den på en del områden var för kraftig. Men framför allt var den dåligt planerad såväl på utbildningssidan som på avnämarsidan. Problemet hittills och på längre sikt är enligt min mening inte så mycket att vi riskerar att få för många akademiker utan att vi riskerar att få för många med en utbildning som inte är anpassad till den vidare arbetsmarknad som akademikerna redan nu och ännu mer i framtiden måste söka sig ut på. Vad det framför allt gäller är således att försöka göra utbildningsutbudet mera differentierat, så att utbildningen bättre svarar mot behovet av högt utbildad arbetskraft inom andra områden av samhället än de som traditionellt absorberat ungdomar med akademisk utbildning. Jag tror nämligen att det generellt är mycket svårt att hävda att vi skulle ha nått något slags tak för den högre utbildningen. Ytterst är det väl inom detta som inom andra områden en fråga om hur stora resurser man vill avdela. Enligt min mening bör utbildningen på alla nivåer ges en hög prioritet. I ett litet längre perspektiv måste detta vara en riktig satsning från samhällets sida. En hög utbildningsnivå inom ett land har alltid varit en verksam kraft för att befrämja utveckling och välstånd, och så kommer det säkert att förbli. Utbildningen har också i de allra flesta fall ett högt egenvärde för den som får tillfälle att tillgodogöra sig den. Utbildningskonsumtionen är således en viktig del av en allmän välfärdskonsumtion. Den allmänna expansion inom den högre utbildningen som vi haft under 1960-talet kan således, som jag ser det, ingalunda ensidigt betraktas som någon olycka. Vi måste även för framtiden planera för en utveckling som innebär att en allt större del av ungdomskullarna går till eftergymnasial utbildning, även om denna utbildning över stora områden måste ha en annorlunda utformning än för närvarande. Expansionen under 1960-talet hade bl.a. det goda med sig att den ledde till en bredare rekrytering av studenter till den högre utbildningen. Utjämningen mellan olika befolkningsgrupper härvidlag har inte gått så långt som man kan önska, men den var ändå på väg. Man har anledning att fråga sig hur det kommer att gå med denna utveckling, om studenttillströmningen mera varaktigt skulle kraftigt mattas av. Det finns mycket som tyder på att det i hög grad är studenter från grupper, där man saknat tidigare erfarenheter av högre studier, som tvekar om de skall våga satsa på en akademisk utbildning eller ej. Om det är på det sättet, kommer den minskade studenttillströmningen att medverka till att den nuvarande sociala snedrekryteringen konserveras eller t.o.m. förstärks. Inte heller ur denna aspekt har man således någon anledning att på längre sikt vara särskilt belåten över en kraftig nedgång i studenttillströmningen till universiteten. Vidare kan man ha anledning att fråga sig vad de studenter, som väntats till universiteten men som inte kommit dit, i stället sysselsätter sig med. Det är en sak som det enligt min mening borde vara av stort värde att undersöka. Av särskilt intresse är ju att den minskade tillströmningen till högre studier sammanfaller med en omfattande arbetslöshet på den allmänna arbetsmarknaden och en alldeles särskilt besvärande ungdomsarbetslöshet. Det bör inte ha varit någon helt lätt uppgift för de ungdomar det här gäller att finna en meningsfull sysselsättning värd att satsa på. Från flera gymnasieorter har jag hört sägas att en betydande del av ungdomarna helt enkelt går hemma hos föräldrarna och väntar på bättre tider. Om det är på det sättet, har de sannerligen valt det sämsta alternativet med tanke på sin framtid. Expansionen under 1960-talet var, som jag tidigare sagt, besvärlig för universiteten på grund av knappa resurser på praktiskt taget alla områden. Men den hade också den positiva effekten att man så småningom till de olika institutionerna utöver nya ordinarie lärare kunde knyta ganska stora grupper yngre personer som amanuenser, assistenter och extra universitetslektorer. Detta har varit av betydelse på flera olika sätt.

Eftersom forskarstipendieringen har varit helt otillräcklig, har anställning som amanuens, assistent eller extra lektor varit ett alternativt sätt att bidra till försörjningen av doktorander under utbildningstiden. Flertalet av dessa personers anställning har möjliggjorts genom den s.k. universitetsautomatiken, enligt vilken institutionerna tilldelas undervisningsoch assistenttimmar i förhållande till det beräknade antalet studerande. Förordnandena för de kategorier det här gäller har varit ettåriga och ofta kommit sent på grund av det beräkningsoch tillsättningssystem som tillämpats. Själva anställningsformen har således i och för sig inneburit en betydande grad av osäkerhet. Men så länge studentantalet hållits uppe eller ökat har man som regel kunnat räkna med omförordnande till dess att man hunnit slutföra sin utbildning eller meritera sig för annan tjänst. Genom att studenttillströmningen nu vänt och automatiken nu skall tillämpas så att säga i nedförsbacke försvinner underlaget för många av dessa unga lärares och forskares anställning. Detta bekymmer har funnits redan under innevarande budgetår, och för nästa budgetår slår det igenom med full styrka. Det innebär att många blir helt utan försörjning och får sluta vid universiteten samt att nyrekryteringen nästan helt stoppas. Hur många personer som kommer att beröras är ännu omöjligt att få någon överblick över, eftersom timtilldelningen för nästa budgetår, åtminstone när jag försökte få fram uppgifterna, ännu inte är klar över hela fältet. Men några exempel från Lunds universitet kan illustrera att det sammanlagt tydligen kan komma att gälla ganska mångas anställning. Så har t.ex. pedagogiska institutionen för nästa år tilldelats endast ett extra lektorat mot sju för innevarande år, och antalet assistenttimmar har minskat med drygt 7 000. Det rör sig således om sex extra lektorat och sju assistenttjänster. Vid sociologiska institutionen är det fem extra lektorat och 8 000 assistenttimmar som försvinner, och engelska institutionen mister fyra lektorat och 4 500 assistenttimmar. Eftersom de extra lektoraten ofta delas på två och assistenttimmarna fördelas på amanuenstjänster, skulle det i de exempel som jag här anfört kunna gälla ett betydligt större antal personer än man kan tro vid en första konfrontation med siffermaterialet. Enligt uppgifter i pressen skulle det för Stockholms universitet gälla inte mindre än ungefär 300 personer. Totalt måste det alltså vara ett betydande antal personer som ser sin anställning och därmed i många fall sin försörjning och sina möjligheter att fullfölja sin utbildning flyga sin kos. I ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet på denna punkt har utskottsminoriteten poängterat hur viktigt det är att försöka finna lösningar som möjliggör för så många som möjligt av de människor som det här gäller att stanna vid universiteten så att de åtminstone kan fullfölja påbörjad utbildning och forskning. I yttrandet har vi också motiverat varför detta är angeläget. Till de skäl som anges där kan läggas åtminstone ytterligare ett. Om det är så — och det tror jag att det är — att den nuvarande nedgången i studenttillströmningen är tillfällig och att kurvan om något år vänder uppåt igen, är det olyckligt om man gjort sig av med en stor del av de krafter som behövs för att klara utbildningen. Man kan gå olika vägar för att klara av denna fråga. Man kan använda de medel som man sparar in genom den minskade studentillströmningen för en ökad stipendiering. Man kan ge ökade resurser till pedagogiskt utvecklingsarbete och framställning av läromedel, och man kan, om man vill, minska undervisningsgruppernas storlek och därmed öka lärartätheten. Det bör ankomma på Kungl. Maj:t att ta de initiativ som behövs. Ett led i strävandena att i någon mån lätta trycket mot universiteten under 1960-talet var inrättande av universitetsfilialer i Karlstad, Växjö, Örebro och Linköping. Men det fanns också andra motiv. Strävandena att bredda rekryteringen till den högre utbildningen var ett. Önskan att stimulera utveckligen i de regioner dit filialerna lokaliserades var ett annat. Vad man nu kan konstatera när det gått några år är att filialerna slagit väl ut. Många av de effekter som man önskade nå har man också uppnått, även om det inte saknats problem. Med de erfarenheter man samlat bör man så småningom kunna gå vidare och sprida högre utbildningsanstalter även till ytterligare nya orter. En av U 68:s viktigaste uppgifter är att överväga detta, dvs. dels vilka orter som skall komma i fråga, dels vilka typer av utbildning som skall förläggas till respektive orter. Ett av de misstag man gjorde, när man lokaliserade ut utbildningen till de nuvarande filialorterna var, tror jag, att man alltför mycket var fixerad vid den ämnesbundna avlastningseffekt som man förväntade sig att filialerna skulle ge. Men det var kanske ganska naturligt i det läge som man befann sig i när filialerna kom till och under deras första uppbyggnadsår. Det var i första hand de ämnen till vilka anstormningen vid universiteten var störst som behövde avlastas, åtminstone på kort sikt. Men detta fick till följd att utbildningsutbudet vid filialerna under det första uppbyggnadsskedet nästan enbart kom att omfatta ämnen inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Fortfarande råder det en klar obalans i ämnesutbudet mellan humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen å ena sidan och naturvetenskapliga å den andra. Detta är olyckligt. Ämnetsutbudet styr helt naturligt studievalet för de studerande vid filialerna på det sättet att många av studenterna som helst skulle ha ägnat sig åt naturvetenskapliga studier väljer humanistiska eller samhällsvetenskapliga utbildningsgångar av det enkla skälet att dessa utbildningar finns på orten. På detta sätt bidrar filialerna till att förstärka den totala obalans som vi har i landet mellan naturvetenskaplig utbildning och utbildning inom övriga filosofiska fakulteter. Detta är naturligtvis inte någon lyckad ordning. För att i någon mån rätta till snedheten i utbildningsutbudet och därmed främja rekryteringen till naturvetenskapliga studier även på filialorterna föreslår utskottsminoriteten i reservationer att studiekurser i kemi och fysik skall anordnas i Växjö och Karlstad. Vi stöder därmed ett krav som givits högsta prioritet på filialorterna och som framförts med stor skärpa av universitetskanslern i årets petita och som till yttermera visso i dagarna ånyo tagits upp i en skrivelse från universitetskanslersämbetet till utbildningsdepartementet. Det är således ett från olika håll omfattat angeläget krav som det gäller. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna A 1 och 2 vid punkten 3. Under förutsättning av bifall till dessa reservationer yrkar jag också bifall till reservationerna D 1, 2 och 3 vid punkten 15.

Herr talman! När riksdagen för ungefär ett år sedan behandlade frågan om anslag till högre utbildning och forskning, beklagade jag att 1968 års utbildningsutredning, U 68, lagt en förlamande hand över den utbildningspolitiska debatten i riksdagen och därigenom effektivt hindrar ett mera aktivt agerande. Även om detta i och för sig är rimligt och förståeligt är det inte desto mindre olyckligt. Det leder ju till att riksdagen under åratal — i det här fallet drygt ett halvt decennium — inte har någon reell möjlighet att bedriva en övergripande utbildningspolitik inom denna sektor. Det framstår allt tydligare som en stor svaghet med vårt i allmänhet så gedigna utredningsväsende, att utvecklingen alltför ofta springer ifrån utredarna. Så är uppenbarligen fallet med U 68. Det blir också alltmer uppenbart att U 68 helt borde ha avstått från den lekperiod som stimulerades av 1968 års idéer och som resulterade i något besynnerliga debattskrifter och i stället omedelbart borde ha tagit itu med de konkreta och realistiska vardagsproblemen. Ett omfattande och centralt utredningsarbete har därtill en tendens att sprida sin förlamande verksamhet till angränsande områden. Det är självfallet frestande för regeringspartiets utskottsrepresentanter att sätta upp stoppskylten ”Utredning pågår, tillträde förbjudet” när oppositionen presenterar förslag som på något sätt tangerar U 68-problematiken. Respektablare argument är svåra att finna när det gäller att slakta motioner. Det gäller emellertid för riksdagen — och visst inte bara för oppositionen — att inte låta sig passiviseras till den grad att den inte vågar ingripa alls när akuta problem uppstår — även om vi accepterar den utredningsoch beslutsmetodik som vi tillämpar i vårt land. Det brukar ju vara flitiga motionärer från oppositionssidan som mest besväras av de pågående utredningarna, men frågan är om inte även regeringen allvarligt hämmas i sin verksamhet, om utredningarna blir långvariga och händelseutvecklingen på området i fråga är snabb. En speciell risk föreligger däri att en utredning genom att starta s.k. försöksverksamhet med olika slag av utbildningar — försöksverksamhet är ju alltid populärt och öppnar de flesta dörrar — föregriper de beslut om lokalisering som riksdag och regering senare skall fatta. En arbetsgrupp inom U 68 skall i dagarna besluta om placering av viss yrkesteknisk utbildning. Det är viktigt att den då ser till att nya orter kommer i fråga. När det kommer till kritan kanske det inte blir så mycket mer att lokalisera ut på helt nya orter. Ett massivt och mångförgrenat utredningsarbete kan sålunda ställa till en del bekymmer för regeringen och binda den i planeringen. Jag har gått igenom de senaste årens statsverkspropositioner, från 1968 och framåt, och granskat vad som står att läsa i den inledande översikten i bilaga 10 samt föredragandens yttranden under rubriken ”Vissa gemensamma frågor” i vad gäller universitet och högskolor. Det studiet har styrkt mig i min uppfattning att utredningsmaskineriet lätt kan bli en black om foten även för uppdragsgivaren. Även om man självfallet inte skall pressa detta material alltför hårt, finner man ändock åtskilligt som belyser den officiella utbildningspolitiken och som samtidigt utgör reflexer av händelseutvecklingen ute på det s.k. fältet. Jag skulle, herr talman, vilja påstå att dessa dokument tyder på att regeringen inte haft och inte har utvecklingen helt under kontroll. Mer eller mindre tillfälliga företeelser och stämningar slår lätt igenom i ett läge där den övergripande och långsiktiga planeringen lagts i händerna på en utredningskommitté av U 68:s typ. Resultatet kan inte bli annat än en liten ryckig och plottrig anpassningspolitik med siktet inställt på att reparera de värsta skavankerna eller blidka militanta men ofta ganska efemära opinioner. Händelseutvecklingen inom universitetsvärlden kan därför ganska lätt följas i statsverkspropositionerna. Den första av den svit ”statsverkare” som jag gått igenom andas idel tillförsikt: ”Det högre utbildningsväsendets utbyggnad fortskrider planenligt enligt statsmakternas beslut. Systemet med fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna kombineras med en djupgående översyn av studieoch organisationsplaner. Det nya systemet kommer att väsentligt underlätta studenternas studieplanering och öka utbildningens effektivitet.” Så käckt och så förtröstansfullt lät det alltså i januari 1968. Introducerandet av PUKAS-systemet kan följas i statsrådsanförandena under de följande åren. Tolkningen av de inrapporterade resultaten är försiktig. Förra året noterades att studieresultaten för de aktiva heltidsstuderande var ”på det hela taget relativt tillfredsställande”, även om resultaten låg under de av statsmakterna angivna riktpunkterna, som det hette — en formulering som fyller alla de anspråk på vaghet som det politiska språket rymmer och kanske ibland kräver.

I årets statsverksproposition heter det att studieresultaten under läsåret 1970/71 inte visar några större skillnader jämfört med föregående år, vilket verkligen inte gör läsaren särskilt klok. Den myndiga anvisningen från föregående år om plikten att vidta åtgärder om studietiderna inte motsvarar riktlinjerna upprepas ordagrant. Jag skall emellertid, herr talman, inte nu gå närmare in på PUKAS-problematiken, eftersom den kommer att behandlas utförligare senare i vår. Under den tid U 68 hållit på med sitt utredningsarbete har den kvantitativa utbyggnaden av den högre utbildningen varit betydande. Denna utbyggnad gäller såväl inrättandet av nya tjänster som en ökad tillströmning av studerande. Vad den senare gäller måste man beklagligtvis konstatera att utvecklingen inger stor oro. Den trygga formuleringen från 1968 års statsverksproposition — den passus om den planenliga utbyggnaden som jag nyss citerade — har man inte haft någon användning för i de följande. Utvecklingen har tvärtom gått andra vägar än de utstakade och de önskvärda. År 1969 konstaterades att tillströmningen av studerande var betydligt större än vad som tidigare beräknats. Ökningen hade varit särskilt stark inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna. Tillströmningen till den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten var däremot mindre än vad man tidigare kalkylerat med. Följande år möter vi någonting alldeles nytt: en minskning i antalet nyinskrivna jämfört med det föregående året. En dämpning av den våldsamma expansionen var i och för sig inget att beklaga sig över, men det förhållandet att det främst var den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten som drabbades av minskning var ägnat att inge oro. Andelen nyinskrivna inom denna fakultet hade under 1960-talet sjunkit från 30 procent till bara 15 procent av det totala antalet vid de fria fakulteterna. Denna utveckling är, säger föredragande statsrådet, mindre tillfredsställande. Hur skall man då bryta denna trend? Statsrådet hänvisar till att man undersöker möjligheten att ändra på denna utveckling inom UKÄ och — naturligtvis — inom U 68. Från UKÄ:s sida kom åtminstone detta förslag, som rimligtvis skulle leda till en ökning av antalet naturvetare, nämligen att man skulle anordna studiekurser i fysik och kemi vid universitetsfilialerna, som ju i stort sett bara har humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning. Det förslaget föll dock de ansvariga i utbildningsdepartementet i smaken. Det avvisas med hänvisning till att pågående utredningsarbete — återigen U 68 — inte bör föregripas. Det är inte utan att man som motionär känner igen det argumentet från diverse utskottsbetänkanden. Ännu en gång är det alltså U 68 som får utgöra hinder för en nödvändig åtgärd. Folkpartiets representanter i utbildningsutskottet har inte funnit det vara rimligt att avvakta U 68:s förslag. Vi stöder därför den motion — med herr Fiskesjö som första namn — som följer upp UKÄ:s äskande om en utbyggnad av filialerna i Karlstad och Växjö med studiekurser i fysik och kemi. Det finns också anledning att notera det uttalande som 1971 års riksdag gjorde i frågan om utbildningsutbudet vid filialerna, nämligen att det är väsentligt att vidga ämnesuppsättningen vid filialerna. Det uttalandet av en enhällig riksdag har uppenbarligen förklingat ohört i kanslihuset. Eftersom herr Fiskesjö nyss har berört den här frågan ganska utförligt skall jag inte ta upp kammarens tid med att ytterligare diskutera den. Den kvantitativa utvecklingen har emellertid inte bara lett till en ogynnsam relation mellan å ena sidan matematisk-naturvetenskapliga ämnen och å andra sidan humanistiska och samhällsvetenskapliga, utan den har också lett till betydande svårigheter för de examinerade att få arbete, ett problem som redan är allvarligt men som hotar att bli direkt krisartat om några år. Man finner i de senaste statsverkspropositionerna inget av den oro och ängslan som de studerande hyser. Tvärtom präglas dessa propositioner av tillförsikt eller kanske t.o.m. aningslöshet. I 1971 års ”statsverkare” finns problemet berört, men kommentaren vittnar inte om någon mera störd sinnesro bland de ansvariga inom departementet. Det kan inte uteslutas, heter det, att ”den kraftiga expansionen kan komma att medföra vissa anpassningssvårigheter på kort sikt”. ”Vissa anpassningssvårigheter på kort sikt” — ja, så kanske man ser det i ett makroperspektiv inom departementet, men för den enskilde framstår detta nog som ett något makabert understatement. Svårigheten att efter många års studier få ett arbete som i rimlig grad svarar mot yrkesförberedelserna får inte bagatelliseras. För många är situationen närmast katastrofal. Man får inte heller se arbetsmarknadssituationen enbart som ett sysselsättningsproblem för de redan examinerade eller för dem som snart är färdiga med sina studier. Effekterna sprider sig ned i utbildningssystemet och tar sig uttryck i en minskad motivation bland framför allt de av gymnasieskolans elever som går på de treåriga teoretiska linjerna. Ängslan, håglöshet och osäkerhet i fråga om de fortsatta studierna blir allt vanligare. En undersökning som nyligen utförts av Lärarnas riksförbund bekräftar att intresset för skolan bland eleverna minskat påtagligt under de senaste åren. Ett försämrat arbetsmarknadsläge för de långtidsutbildade kommer därtill ofelbart att få sina konsekvenser för rekryteringen till universitet och högskolor.

Resultatet blir i så fall en ännu snedare rekrytering i socialt avseende. Jag tog upp denna problematik i en enkel fråga till statsrådet Moberg i början av 1971 års höstsession och frågade om man i departementet var beredd att undersöka om den minskade inskrivningen hösten 1971 fått den befarade effekten. Herr Moberg ställde sig inte avvisande, och jag skulle nu vilja fråga, om undersökningen blivit av och vilket resultat den i så fall givit. En tredje effekt av den starka minskningen av nybörjarstuderande är de svårigheter som uppstått och som i än högre grad kommer att uppstå för de lärare och forskare vid universiteten som inte har ordinarie anställning. Alarmerande rapporter har synts i tidningarna de senaste dagarna. Jag skall emellertid inte ta upp mera tid med den saken, eftersom herr Fiskesjö också har berört frågan. Detta innebär inte bara allvarliga svårigheter för många enskilda personer utan kan också få ogynnsamma konsekvenser för många forskningsprojekt, som de kan få lämna då de inte längre kan få anställning som extra lärare, assistenter eller amanuenser. Representanter för de icke-socialistiska partierna i utskottet har i ett särskilt yttrande fäst uppmärksamheten på detta och uttryckt den förhoppningen att, som det heter, ”statsmakterna försöker finna lösningar som möjliggör att flertalet av de berörda forskarna och lärarna kan beredas fortsatt anställning eller på annat sätt ges möjligheter att fullfölja pågående utbildning och forskning”. Jag hoppas verkligen att man inom departementet tar detta problem på allvar och gör en rejäl insats för att lösa det. Situationen är mycket oroande. Som jag antydde inledningsvis kan man genom att i ett sammanhang studera statsverkspropositionerna få en ganska god bild av utvecklingen så som den tett sig i perspektiv från kanslihuset. Frågan om den kvantitativa utbyggnaden har dominerat kommentarerna, men det finns också annat att notera — både sådant som står att läsa och sådant som inte finns omnämnt. Den proposition som lämnades i januari 1968 andades idel lugn och tillförsikt — utbyggnaden fortsätter i överensstämmelse med föreliggande planer, heter det. I det följande — den statsverksproposition som kom 1969 — har revoltstämningarna med kårhusockupationen i Stockholm som effektfull klimax satt sina spår: Utvecklingen visar att problemen rörande samverkan mellan studerande, lärare och övrig personal måste ägnas ökad uppmärksamhet, heter det. FNYS sätts i verket och ägnas uppmärksamhet även i de följande årens ”statsverkare”. Försöksverksamheten förlängs undan för undan. I den senaste — den som vi behandlar — lyser den dock med sin frånvaro. Debatten tycks i stället ha flyttat över till övre högra hörnet på sidan 2 i Dagens Nyheter. Den följetong under temat ”Vem lurar vem?” som gått under våren visar med all önskvärd tydlighet, att de glada parollema från slutet av 1960-talet inte varit så alldeles lätta att omsätta i den praktiska verkligheten. Och på nytt besannas den förre utbildningsministerns uppfattning om verkligheten som vår främsta fiende. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna A 1 och A 2 vid punkten 3.

Herr talman! Begränsningen av utgiftsökningarna i årets statsbudget i vad det gäller utbildningsoch kulturområdena är nästan järnhård. Visserligen stiger utgifterna med många miljoner kronor, men det är praktiskt taget bara följden av dels genomförandet av redan beslutade reformer, dels automatiken i kostnadsökningarna. Föga utrymme har kunnat ges åt fortsatt reformarbete och åt nyskapelser. Skolöverstyrelsens chef säger att det här räcker inte för kvalitetshöjningar, och universitetskanslern framhåller att för universitetens och högskolornas del blir nästa budgetår ett bistert år, då det verkligen gäller att utnyttja och vid behov hårdhänt omfördela resurserna från ett ändamål till ett annat. En representant för forskningen menar att helhetsbilden av svensk forskning nu kan komma att präglas av stagnation eller tillbakagång. Så blir det — det måste nog smärtsamt konstateras — för utbildning, forskning och kultur, dessa viktiga fundament i en statsbyggnad, när sam hällsekonomin går på sned. Detta sagt allmänt om högre utbildning och forskning i nuläget. Så raskt över till en detaljpunkt. Vid det avsnitt som vi nu behandlar har fogats en reservation, A 3, angående dispositionen av tilldelade medel. Till den kan sägas följande. För det första är reservationen inte avgiven bara av mig utan också av fru Sundberg; ett missöde har gjort att hennes namn inte har kommit med i trycket. För det andra tar reservationen inte upp någon i och för sig alltför stor sak i det väldiga komplexet högre utbildning och forskning, som för närvarande mest utmärks av stopp i inrättandet av professurer, utomordentligt beklagligt men tyvärr nog nödvändigt. Reservationen tar dock sikte på en ur principiell synvinkel icke oväsentlig sak, nämligen friheten att disponera medel för undervisningstimmar för att i stället köpa tekniska hjälpmedel till undervisningen, när detta kan bedömas riktigt och undervisningsfrämjande. Utbildningsdepartementet vill dels att Kungl. Maj:t skall bestämma över detta från fall till fall, dels att rätten till inköp skall begränsas till sådana tekniska hjälpmedel som tagits fram av den s.k. TRU-kommittén; för övrigt nu snart hädangången i sin första inte helt lyckade skepnad. Sådana begränsningar är, synes det oss, inte tolerabla, och den uppfattningen delas av universitetskanslersämbetet. De ansvariga vid de enskilda läroanstalterna måste anses kapabla att själva fatta beslut om utbyte utan att behöva springa till Kungl. Maj:t som något slags förmyndare i varje enskilt fall. Valfriheten får vidare inte begränsas till det material som TRU-kommittén lyckats framställa. Mycket av det materialet har dessutom inte blivit bedömt som särskilt förtjänstfullt — om jag nu uttrycker mig milt. Läroanstalterna skall givetvis själva kunna välja de tekniska hjälpmedel som de finner bäst, var dessa än står att få. Alla monopol är av ondo, och ett monopol för TRU-kommittén är likaledes av ondo. Herr talman! Jag ber att yrka bifall till reservationen A 3 vid punkten «